Herr talman! Här var det inte bara regeringen som blev uppmärksammad utan här utlystes också en syskondebatt. Jag får väl ändå ge en liten kommentar. De som gått riktigt fria här är väl kommunisterna. Jag vet inte om det är symptomatiskt för Börje Hörnlunds nya infallsvinklar. Han började med att tala om sin egen förhandlingsförmåga. Den han självfallet varit framgångsrik, men för den skull har vi liberaler inte varit med. Vi tycker att varken tvångssparandet eller Dagmarreformen var någonting som skulle gynna regionalpolitiska insatser. Därför var vi utanför. Börje Hörnlund är bekymrad över att den ändrade jordförvärvslagen skulle bli negativ. Jag är inte så säker. Men vad jag däremot vet är att nuvarande jordförvärvslagen historiskt icke har kunnat lösa glesbygdsproblemen, vi har inte fått levande bygder. Sedan till de förbjudna bekämpningsmedlen. Det är möjligen litet utanför betänkandet, men eftersom talmannen tillät Börje Hörnlund att tala om livsmedelspolitik får jag väl ändå bemöta honom. Jag tror inte att man med prispolitik skall styra användningen av bekämpningsmedel. Det bör införas bestämmelser i livsmedelslagen eller möjligen i arbetsmiljölagen. Men det har vi inte att ta ställning till nu. Jag kan ge den deklarationen att jag, precis som Börje Hörnlund, står bakom det jordbrukspolitiska beslutet från i fjol. Jag förutsätter att det skall ligga fast framdeles. Slutligen litet om länsanslagen: Vi har varit med om att driva på frågan, ökat och på en kort tid fördubblat länsanslagen och gjort dem så bra att också regeringen numera berömmer sig av den nivå som länsanslagen har. Det har oppositionen åstadkommit med Börje Hörnlunds och andra goda krafters medverkan. Där har jag ingen anledning att polemisera. Det intressanta är att när Börje Hörnlund säger att länsanslaget är för lågt så bjuder t.o.m. Börje Hörnlund under vad han själv föreslog i fjol. Det kan vara ett litet stillsamt påpekande. När det gäller deltidsjordbrukets möjligheter tycker jag att vi behöver främja kombinationssysselsättningen, gamla klassiska liberala tankar från Waldemar Svenssons dagar. Jag var med i början av 70-talet då vi fick slåss mot Börje Hörnlunds partikamrater här då de enbart hävdade jordbrukets stordriftsfördelar.

Herr talman! På det anförande som vi nyss hört kan man reagera på två olika sätt. Antingen säger man ingenting eller också går man kanske upp och säger några ord. Om Anna Horn af Rantzien för 30--40 år sedan hade hållit detta anförande och sagt, att hade vi bara inte fattat några nya beslut, skulle lantbruket ha varit så mycket bättre, människorna skulle ha haft så mycket bättre levnadsstandard, osv., ja då kan man fråga sig på vilken nivå Sverige skulle ha befunnit sig i dag? Gå ut, Anna Horn, och lyssna och fråga ute i länen: Tycker ni att det är oroväckande med nuvarande höga tillväxt? Skulle ni hellre velat se en tillbakagående BNP? Tror ni att ni kan lösa problemen då? Jag tror att det är väldigt få människor ute i landet som eftersträvar den sänkta bruttonationalprodukten, den sänkta tillväxten. I kontakten med människor i dag är det oron för jobben, för industrier som slås ut etc. som man möter. Det finns en viss nostalgi och det kan ligga ett vackert skimmer kring den, men den har mycket litet att göra med hur människorna upplever sin vardag i den industri som håller på att slås ut. Många branscher får kanske uppleva den mångomtalade och efterlängtade negativa tillväxten, som miljöpartiet talar om. Det är ingenting som skapar ett välstånd för framtiden. I och för sig kan man ha olika uppfattningar om olika dimensioner i tillväxten. Men jag tror att det är nyttigt och nödvändigt med en ekonomisk tillväxt. Jag tror att det är det som behövs om Sverige skall kunna hävda sig framgent. Jag ser inte en fara i att vi utvecklar samarbetet med Europa i övrigt. Det är ingen fara i att Sverige mer och mer söker kontakt med övriga europeiska stater. Vi är en del av Europa och det är bra att vi utvecklar de kontakterna. Det gagnar både vårt kulturarv och det miljöarv vi har.
Herr talman! Jag brukar ofta kallas för värdekonservativ. Vi försöker i vår politik att bevara det från äldre tider som verkligen är värdefullt. Vi kombinerar det med ett nytänkande som har vuxit fram ur de faror som hotar på grund av den storkemiska industrin och åsidosättandet över huvud taget av det mesta för ekonomiska intressen. Arbetsmarknaden kommer att må gott med vår politik. Det kommer att bli många arbetstillfällen, just inom sådana områden som är nyttiga för landet och för framtiden. Ett tecken på att människor börjar godta våra idéer om denna omvärdering är just att vårt förslag om en grön BNP nu bearbetas i finansdepartementet under förkortningen MNP. Den visar precis att människor börjar upptäcka att det vi håller på med inte kan fortsätta. Vi måste beräkna andra värden. Vi är icke emot tillväxt, men den skall vara av ett helt annat slag än enbart materiell tillväxt för konsumtion. Vi måste få en tillväxt som också ser till vår överlevnad, ser till att minska vår sårbarhet. Detta kunde man tala om evigt, men jag vet att vi alltid blir anklagade för att vara tillbakasträvande. Det är vi inte. Vi är ett steg framför.

Herr talman! Detta är också ett av de anfallsmål som vi alltid får utgöra. Vi har inte angripit Europa, utan vi har angripit den form som EG utgör. Vi söker också samarbete. Det har vi alltid gjort. Men vi vill inte se ett Europa som stänger sig med en ny mur, bl.a. gentemot u-länderna. Vi måste vara ett Europa i en fri värld. Vi ser det mer som ett federalistiskt system som vi skall utveckla, inte som ett sista krampaktigt försök att få nya marknader för tillväxten. Det är inte det rätta greppet. Vi måste söka andra vägar.

Herr talman! Utskottets företrädare hade smugit in en liten brasklapp från ett förstamajtal här mot slutet, hörde jag. Det må vi väl stå ut med, men det känns litet patetiskt när hon talar om att vi har en regering som man kan förlita sig på. Verklighetsintrycket är annars att vi har en regering som inte bara är trött, utan nästan slutat regera. Den reagerar enbart. Det är väl att den gör det och ställer upp på ett och annat som man tidigare var motståndare till. Men man driver självfallet inte politiken, inte ens regionalpolitiken. De beslut som vi fattade i fjol som Monica Öhman talar om och de förbättringar som då genomfördes, var inte ett resultat av regeringsförslag. Det var oppositionen som förde fram de länsanslag som vi förstärkt över åren. Det var vi som såg till att några utslängda kommuner i Värmland och Dalsland kom med i stödområdet. När det gäller nedsättningen av de sociala avgifterna, har man nu äntligen ändrat till en rimlig modell. Det är det inre området i Norrlands skogslän som får njuta av denna nedsättning. Det är inte socialdemokratiska förslag som har förts fram, utan de kommer från oppositionen. Sedan sade Monica Öhman att vi är samstämda när det gäller målen och målbeskrivningar. Det är riktigt, och det är bra när det gäller miljöfrågor, arbetsmöjligheter och bostäder. Men det är inte bara målen som ligger fast, socialdemokraterna sitter fast i några saker. Det ena är monopoltänkandet, som drabbar kvinnorna särskilt hårt och där vi har ett praktiskt yrkesförbud genom att de inte ges chansen i arbetslivet. Det finns ett koncentrationsarv i den socialdemokratiska politiken som gör sig påmint, inte minst de senaste åren socialdemokraterna var i opposition och här i kammaren krävde: Tillväxten är nu för svag i storstadsområdena, den måste kraftigt förbättras. Detta blev ett regionalpolitiskt beslut som vi då fattade. Här gäller nog att se upp så att det inte blir för mycket av s-politik. Monica Öhman var förbluffande överraskad över att vi också tog upp andra områden. Men det är ju vad socialdemokraterna själva skriver i betänkandet. Man räknar upp sex områden som är viktiga för regionalpolitiken: arbetsmarknadspolitik, näringspolitik, forskningspolitik, livsmedelspolitik och poltiken på skatteområdet. Dessa områden har utomordentligt stor betydelse för strävandena att skapa regional balans. Problemet är att ingen i regeringen har tagit fasta på detta och samordnat politiken. Det skall bli mycket intressant när statsrådet Molin här senare kommer att redovisa hur det har gått med denna sektors övergripande samordning. Superministern får gärna berätta vad som egentligen är på gång i dessa frågor.

Herr talman! Monica Öhman, lilla. Ett huvudnummer hos raden av regionalpolitiskt ansvariga ministrar har varit den statssekreterargrupp som skulle samordna de politiska områden som Elver Jonsson nyligen redovisade till positiva resultat. När detta inte sker måste man självfallet föra saken på tal. Annars blir det som Gunnar Sträng sade 1964: Regionalpolitiken är den lilla rännil som går tillbaka. Det är mycket bättre att politiken i stort fungerar. Då kan dessa resursområden avstå den lilla rännil som går tillbaka. Öhman lika ointresserad av återbäring av vattenkraftsvinsterna som hennes regering är? När vi satt tillsammans i utredningen var vi lika intresserade. Sedan säger Monica Öhman att vi har fler kommuner som vi vill skall komma under den regionalpolitiska kappan. Redan i fjol när vi fattade detta beslut lämnades några kommuner utanför vilka har klart sämre förhållanden, regionalpolitiskt och befolkningsmässigt, med hög arbetslöshet osv., än de kommuner som kom in i systemet. Jag tror att det är mycket viktigt att vårda regionalpolitiken som en rättvisefråga för att vi skall få bredd och en riksdag som sluter upp för rättvisa åt hela landet. Bodde jag i Norrbotten, Monica Öhman, skulle jag vara mycket noga med att slå vakt om principen att få hela riksdagen att sluta upp bakom dessa rättvisefrågor. Annars kan det bli litet jobbigt i ett övergångsskede.

Herr talman! Monica Öhman citerar ur propositionen, s. 25, där det står att det är oroväckande med de balansproblem som fortfarande finns. Läser man litet längre upp under samma avsnitt om inriktningen av regionalpolitiken står det att ''politiken skall främja en rättvis fördelning av välfärden mellan olika delar av landet, en balanserad befolkningsutveckling''. Då är frågan: Har vi uppnått de mål som uttryckts så vackert? Tittar man tillbaka på de regioner som under 1980 talet har haft problem med en sviktande befolkningsutveckling, där de boende blir allt äldre och där arbetstillfällena försvinner, så har det inte varit en lyckad satsning. De målmedvetna satsningarna har uteblivit. Vi anser att det har varit en viss ryckighet, bl.a. i de olika stödformer som Monica Öhman räknade upp. Det har varit en viss ryckighet när det gäller stödområdesindelningen och länsanslagens storlek. Något som vi diskuterade förut, men som har försvunnit i den här delen är transportstödet som man också har begränsat eller ryckt undan möjligheterna för. En annan sak som tas upp i propositionen är kvinnornas situation i de utvalda delarna. Man talar om likvärdighet, möjligheterna för kvinnor att bo i glesbygd, möjligheterna att få en jämn och likvärdig service m.m. Detta går inte ihop med den politik som förs, framför allt från regeringens sida, med inskränkningar, neddragningar av den offentliga sektorn. Vi vet att den offentliga sektorn har tagit emot arbetskraft, framför allt kvinnor, när det varit neddragningar och när industrin har haft problem. Den delen minskar man nu genom indragningar och neddragningar av den offentliga sektorn, kommunernas skattestopp osv. Detta drabbar framför allt kvinnor i glesbygd. Tittar vi på den statistik som finns med i betänkandet ser vi att befolkningsutvecklingen inte är så gynnsam i de kommuner och regioner som haft problem.

Herr talman! Jag har stor förståelse för att Monica Öhman har litet svårt att hinna med alla oss karlar. Därför skall jag yttra mig väldigt kort. Kan Monica Öhman tänka sig att liksom i den regionalpolitiska utredningen kraftfullt arbeta för en återbäring av vattenkraftsvinsterna? Är Monica Öhman i den frågan nöjd med regeringens agerande?

Herr talman! Jag beklagar mycket att jag inte hann med Karl-Erik Perssons fråga i min förra replik. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag tycker också att det är otillfredsställande med den regionala obalansen. Därom har vi inte olika uppfattning. Men låt mig ta upp en del av det som fanns med i det förra inlägget, bl.a. vad som sades om kvinnorna. Ibland får jag en känsla av att alla lyfter fram kvinnornas situation. Varför flyttar kvinnorna? Varför flyttar de unga tjejerna? Alla jobbar med detta nu. Faktum är att glesbygdsdelegationen har fått speciella pengar för att undersöka den saken, och jag hoppas innerligt att det kommer något bra ut av det. Till Elver Jonsson bara kort: Om inte vi klarade stödområdesindelningen i utredningen, så var det ju inte så konstigt. Utredningen tillsattes 1987, och det hann hända mycket under resans gång. Men mycket av det vi kom fram till i utredningen var nyheter som sedan har fungerat bra. Vi lyfter också fram infrastrukturens betydelse för människorna ute i de olika regionerna. Det kom sedan i propositionen som ett resultat av diskussionerna vi hade fört i utredningen. Sedan måste jag säga att jag tycker att det var litet dåligt det som Elver Jonsson sade om att ingen länsstyrelseföreträdare hade varit besviken över att ha fått någon krona mer. Nej, jag skulle vilja se den som är besviken över att ha fått mera pengar. Alla som företräder länen vill naturligtvis ha varje krona.

Herr talman! Jag vill gärna tacka statsrådet för informationen. Det är mycket glädjande att EES-förhandlingarna har kunnat fullföljas så här långt trots att det ett tag kom ganska alarmerande uppgifter om att de nästan hade kört fast. Vi tycker att det för svenskt vidkommande finns all anledning att göra betydande ansträngningar för att nå fram till ett avtal mellan EG och EFTA. Som vi i folkpartiet har uppfattat saken har regeringen gjort ansträngningar och har lyckats uppnå resultat på ett hittills tillfredsställande sätt. Det ger vi gärna litet beröm för. Men av statsrådets redogörelse att döma är förutsättningarna nu utomordentligt goda att nå ända fram -- för att använda ett känt uttryck -- att till sommaren kunna underteckna ett avtal på alla punkter som motsvarar förväntningarna. Är samstämmigheten så god dels mellan länderna inom EFTA, dels mellan EFTA och EG? Finns det inte längre någon fara för en strandning i förhandlingarna, tidsförskjutning eller att avtalet blir tunnare och begränsat? Är avtalet så positivt som jag har tolkat informationen? Har vi alltså inget att oroa oss för?

Herr talman! Jag vill gärna gratulera statsrådet till framgången i förhandlingarna. I motsats till Per Gahrton tror jag att Sverige har varit en mycket aktiv och pådrivande förhandlingspart -- och därför finns det anledning att gratulera. Det var mycket glädjande att höra att man när det gäller områdena hälsa, miljö och säkerhet har kommit fram till att vi i Sverige får ha de kvalitativt mycket viktiga bestämmelser som vi redan har. Mycken oro kan därmed skingras. Jag har ett par frågor. Från Nordiska rådets sida har man flera gånger frågat statsministrarna om man försökt att i detta avtal också få in en bestämmelse om att det nordiska samarbetet skall fortsätta i samma bana som tidigare, inom Helsingforsavtalets ramar. Vi har ännu inte fått något svar, och därför skulle jag vilja fråga statsrådet: Kommer det att finnas någon paragraf i samarbetsavtalet som säkerställer att det nordiska samarbetet kan fortsätta på samma sätt som tidigare? Den andra frågan gäller regionalstödet. Som det sades här nyligen bygger ju en del av EGs regionalstöd på att länderna inte får ha en BNP över en viss nivå. Men jag har en känsla av att jordbruksstödet inte är så fast bundet till BNP.

Herr talman! Min första fråga till statsrådet är: På vilka områden skulle riksdagens, regeringens, kommunernas och landstingens nuvarande frihet och rätt att fatta egna beslut begränsas av ett EES avtal enligt de principer och regler som EG och EFTA-länderna hittills har kommit överens om?

Herr talman! Jag kan instämma i att det är tillfredsställande att vi har kommit så här långt. Man får gratulera utrikeshandelsministern till den underbara natten och förhandlingarna i Bryssel förra veckan. Detta innebär att vi får ett, vill jag påstå, 75 En fråga: På vilket sätt kommer regeringen att se till att riksdagen får ett inflytande över det arbete som skall bedrivas i EGs olika kommittéer -- att vi på ett tidigt stadium kan vara med och ha synpunkter på uppläggningen av det arbetet? Sedan hoppas jag att regeringen så långt möjligt kan hålla tillbaka ambitionerna från EG att inrätta en EFTA-fond för EG; det vore djupt otillfredsställande om en sådan fond skulle bli ett resultat av förhandlingarna. Ännu en fråga: På vilket sätt kommer man i de fortsatta förhandlingarna när det gäller jordbruket att klara bodelningen mellan de frågor som egentligen hör till GATT och de som hör till

Herr talman! Till Ulla Orring vill jag säga att jag har varit ute på många vårdinrättningar, och jag har inte träffat på några kvinnor där som vill starta eget. Och jag kan förstå dem, om de inte går och drömmer om att starta eget företag i form av ett sjukhem eller i exempelvis äldreomsorgen. Ansvaret för att ta hand om sjuka och gamla vilade tidigare på oss kvinnor i hemmen, men arbetet var då oavlönat. Jag förstår att man inte drömmer om att gå tillbaka till att ta på sig det fulla ansvaret för gamla och sjuka. Däremot träffar jag många kvinnor som vill ha kortare arbetstid och som skulle vilja kunna påverka mer på sina arbetsplatser. Det är därför vi säger att vi behöver en förnyelse i den offentliga sektorn. Vi vill ge våra anställda en bättre möjlighet att vara med och påverka och därmed trivas bättre på sina arbetsplatser. Folkpartiet har tydligen fått det här på hjärnan och tror att kvinnor går och drömmer om att få starta en egen verksamhet i exempelvis äldreomsorgen. Man tror tydligen att det skulle lösa alla problem.

Herr talman! Jag hörde också på radion i morse att det är så många som otrivs på grund av att de har en dålig arbetsmiljö. Därför har vi arbetslivsfonden som ger företagen möjligheter att försöka hitta en bättre organisation, inte minst när det gäller den psykosociala arbetsmiljön, för att människor skall kunna trivas bättre. Sedan, Ulla Orring, är det ju ändå så att det är skillnad mellan olika företag. Att driva ett sjukhem med äldre personer, att starta eget i äldreomsorgen -- det är inte det kvinnorna drömmer om. Det var ju det vi slapp genom att kvinnorna gavs möjligheter till utbildningsbidrag, kunde gå ut i arbetslivet och därigenom få en dräglig tillvaro.
Herr talman! Det måste väl vara en stor fördel för de kvinnor som vill arbeta med vård att få göra det i egen regi så att säga, att själva få vara med och påverka direkt. Vi har ju nu prövat den offentliga sektorn. Där upplever många kvinnor att man inte får komma fram med sina förslag. Sent skall syndaren vakna. Det kanske nu finns ett gryende intresse att förändra ''orderstrukturen'' inom våra sjukhem, daghem och annan omsorg. Här finns det många möjligheter för kvinnor att få organisera sjukvård och omsorg på det sätt som man har upplevt ger effekter. Det finns också många sjukhem i andra delar av vårt land där det här fungerar alldeles perfekt -- i egen regi, med statsbidrag. Socialdemokraterna måste förstå att det går att driva verksamhet även inom sådana områden som tidigare har varit helt förbehållna staten, eftersom statsbidrag inte har utgått på samma sätt som för offentlig verksamhet.

Herr talman! Jag dammade inte av något gammalt argument när jag framförde mina synpunkter. Det kan inte hjälpas att argument låter gamla och dammiga. När okunskapen så uppenbart lyste fram i Ulla Orrings påstående, kunde jag inte låta bli att föra fram den här synpunkten.

Herr talman! Jag skall kortfattat argumentera för två motioner. Det ena handlar om Gävleborg och den andra om Blekinge, dvs. två län med stora problem, trots att ett av länen ligger lång söderut. Den aktiva lokaliseringspolitik som inleddes i mitten av 1960-talet innebar att man införde ett statligt ekonomiskt stöd för att påverka industrins lokalisering. Vid en samlad utvärdering av de senaste årtiondenas regionalpolitik måste man ställa sig mycket tvivlande till i vilken utsträckning detta mål har uppfyllts. Den alltmer tydliga tendensen är ju att den industriella utvecklingen och befolkningskoncentrationen har skett och fortfarande sker i de tre storstadsområdena. Det är alltså exakt samma utveckling som sker i EG, vilket också beskrivs i regeringens proposition. Jag har litet svårt att förstå de debattörer i denna kammare som helt riktigt -- jag kan skriva under på mycket av det som de har sagt -- slåss för Norrland och Bergslagen, men samtidigt slåss de för ett svenskt medlemskap i EG. Jag får inte denna ekvation att gå ihop. Men det får väl de som för fram dessa två olika budskap försöka klara ut. De övergripande målen för regionalpolitiken sägs vara att människor oavsett var i landet de bor skall ges tillgång till arbete, service och en god miljö.

Jag har ingenting emot dessa målsättningar. Vad jag reagerar mot är att det tycks stanna vid en vacker fras som man lyfter fram då och då. Verkligheten är ju som bekant helt annorlunda. Det har vittnats om detta från denna talarstol tidigare i dag. Gävleborgs och Blekinge län är två sådana exempel där dessa målsättningar över huvud taget tydligen inte tycks gälla. Och man kan få uppfattningen att regeringen fullständigt struntar i situationen i dessa två län. Jag skall inte läsa upp en mängd siffror om arbetslösheten, men det finns statistik i riksdagens protokoll från tidigare års debatter och hos länsarbetsnämnderna. Även arbetsmarknadsutskottet har tillgång till denna statistik och naturligtvis även regringen. Dessa siffror visar på en hög ungdomsarbetslöshet, 10-- 15 %. Vad har dessa ungdomar för valfrihet att få stanna kvar på sin hemort, i sitt hemlän? De har inte denna valfrihet.

Vi vet att förvärvsfrekvensen bland kvinnor i Gävleborgs län ligger långt under riksgenomsnittet. Detta är ju ett hot mot jämställdheten, den jämställdhet som alla talar så vackert om, inte minst regeringens representant och andra som är ute och talar. Jämställdheten måste också gälla för Gävleborg och Blekinge. Situationen är alltså oroande och den håller på att utvecklas i ytterligare negativ riktning för de här länen. Man kan invända att arbetsmarknadsministern i kompletteringspropositionen satsar 6 miljarder kronor. Det är bra i och för sig. Det behöver man inte vara negativ till. Men frågan är om det är tillräckligt och frågan är också om de pengarna skall fördelas jämnt över hela landet. Det är oacceptabelt, för det finns län som har missgynnats under årtionden, sedan vi fick det regionalpolitiska stödet. Jag har påvisat kvinnornas möjlighet till förvärvsarbete i vissa län jämfört med övriga landet. Jag kan också säga att utbildningsnivån i Gävleborgs län är den lägsta av samtliga län i hela landet. Hur kan man då säga att de sex miljarderna skall fördelas lika över hela landet? Just de län som har den här utbildningssituationen borde få en mycket större andel av de sex miljarderna än exempelvis Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det är i och för sig bra att, som jag har sagt, det satsas på utbildning, fler högskoleplatser m.m. Men orättvisorna mellan olika landsdelar och län konserveras ändå för framtiden. Utbildningen är bra, men den är inte tillräcklig för våra län. Den är inte tillräcklig för att avskaffa den sneda yrkesutbildning som finns. Man måste också ställa sig frågan vad de skall få sedan, efter utbildningen. Jag utgår ifrån att vi skall leva upp till de målsättningar som har formulerats för inte så länge sedan, att de skall kunna stanna kvar i sina län, i sina kommuner. Då måste även andra satsningar till, sådana som ger jobb. Det finns många konkreta förslag i de motioner jag har avgett och som jag talar för, nr 420 och 437. Jag skall inte upprepa dem. Jag vill bara peka på att det finns förslag. Jag kan också, om jag håller mig till Gävleborg och Blekinge, i motsats till Ulla Orring säga att även de andra partierna har presenterat konkreta och bra förslag. Det sorgliga är att det inte går att nå en majoritet i den här kammaren för dessa offensiva krav som, om de realiserades, skulle innebära en utveckling i de här länen. Om förslagen omsattes i praktiken, skulle man börja närma sig de stolta målen. Jag skall inte yrka bifall till de reservationer som fogats till betänkandet. Jag tänker på reservationerna 56 och 64. Men jag står naturligtvis bakom de två reservationerna och jag står bakom resten av vänsterpartiets reservationer. Därmed skall jag avsluta detta anförande, till Jan Olof Ragnarssons glädje, eftersom jag tyckte mig höra honom säga att jag talade för länge.
Herr talman! Det var ungefär vid den här tiden förra våren som man lade fast målen för regionalpolitiken för 90-talet. Man betonade att de övergripande målen för regionalpolitiken skulle ligga fast men preciseras. Målen innebär att människor -- oavsett var de bor i landet -- skall ges tillgång till arbete, till service och till en god miljö. Regionalpolitiken skall således främja rättvisa, valfrihet och ekonomisk tillväxt. Det var vackra ord, tyckte många av oss. Men målsättningen kom att rimma mycket illa med verkligheten genom de gränsdragningar som man gjorde t.ex. vad gäller Bergslagskommunernas inplacering i stödområde. Redan då pekade jag på det orimliga i att särskilja en kommun som Bergslagskommuner, genom att ställa just den kommunen utanför stödområdet. Bergslagskommuner med nära samarbete och likartade problem borde behandlas lika. Jag ansåg det förra året i en motion som jag då skrev och jag anser det fortfarande. Hallstahammars kommun har alltså inte placerats i stödområdet, trots de stora strukturella problem som man brottas med i Hallstahammar och trots att kommunen har likartad -- om inte ännu sämre -- struktur än de kommuner som har hamnat inom stödområdet. Detta är något som ger väsentliga och långsiktiga nackdelar, både vid nyetableringar och vid expansion av befintliga företag. Herr talman! Jag anser visserligen -- i likhet med vad moderata företrädare i utskottet har framfört i debatten i dag och i reservationer -- att regionalpolitik inte bör bedrivas i denna form. Vi moderater har anvisat helt andra vägar, och jag vill klart deklarera att jag helt och hållet ställer mig bakom det synsättet. Jag tror också att sänkta arbetsgivaravgifter, ett besked i EG-frågan och inte minst ett besked vad gäller skatt på arbetande kapital oerhört mycket bättre skulle gynna de småföretagare och eventuella nyföretagare som skulle etablera sig i en kommun som Hallstahammar. Kvittningsrätten är en annan fråga. Vi har många småjordbrukare och vi har blandbruk som skulle gynnas. Men nu har vi inte det systemet i dag. Det är därför, herr talman, som jag, trots att jag delar det moderata synsättet, ändå yrkar bifall till min motion A484, att Hallstahammars kommun skall placeras inom stödområde. Att jag gör detta beror på att vi i dag har detta system med stödområdespolitik, och så länge som regionalpolitiken är utformad på det sättet bör Hallstahammars kommun ingå i stödområde. Tillfälliga lösningar ger inte företagen de långsiktiga garantier som de behöver för att våga satsa och på det sättet bidra till att bygga upp en ny företagsstruktur i vår del av regionen. Att bygga upp en ny företagsstruktur, dvs. att förnya ett näringsliv som är så ensidigt sammansatt som det i Bergslagen, kommer att kräva en mycket lång tidsperiod. Vi har i Hallstahammar brottats med dessa strukturella problem i mer än ett decennium. Fortfarande är vi helt beroende av ett alltför ensidigt näringsliv med större eller mindre strukturella problem. Redan i början av 80-talet var vår kommuns läge prekärt. En stor del av den traditionella industrin var då utslagen eller utlokaliserad genom statligt dirigerade stöd till Norrlandsregionen. Det visar klart hur felaktiga socialdemokratiska försök till styrning har varit. Resultatet av detta blev bl.a., förutom alla de missade arbetstillfällena i Hallstahammar, att ett stort antal tomma lägenheter kom att belasta kommunens skattebetalare. Kommunen hamnade i en mycket svår kommunalekonomisk situation. Det medförde så småningom en tillfällig inplacering i stödområde. Den tillfälliga inplaceringen innebar möjligheter för företag att få upp till 15 % lokaliseringsbidrag. Det hade viss effekt. I REK 87 gick man ett steg längre och föreslog att Hallstahammar skulle ingå bland andra kommuner i Bergslagsområdet. Det var också något som kommunfullmäktige i Hallstahammar tillstyrkte i sitt remissvar. Men i regeringens proposition Det blev också det beslut som fattades här i riksdagen. Det finns i dag t.o.m. ännu klarare behov av särskilt regionalpolitiskt stöd till etableringar i Hallstahammars kommun. Kommunen är fortfarande en ovanligt industridominerad kommun i landets mest industridominerade län. Differentieringen av näringslivet har gått sakta och stödpolitiken har inte resulterat i att tjänstesektorn fått något markerat uppsving. Företagen i kommunen tillhör i stor utsträckning sektorer som enligt en färsk utredning är särskilt hotade till följd av internationaliseringen, arbetskraftsutvecklingen och utvecklingen vad gäller energiförsörjningen. Jag kan nämna Bulten Kanthal, som tidigare hade en lång rad förlustår bakom sig. 1987 tog Kanthal-Höganäs över ägandet. Sedan blev det försäljning. Det blev fler förlustår. Det blev alltså värre. Volymen minskade. Permitteringsvarslen kom allt tätare. Vi kan tycka att det var små grupper som drabbades. Men de som drabbades ansåg att det var stora grupper. 40-- Fyradagarsvecka infördes successivt, och i dag finns det varsel om en total nedläggning. Snickers, som har varit den största arbetsplatsen för kvinnor, har utfärdat varsel och sagt upp sina anställda. Några andra jobb att tillgå finns inte för alla de här kvinnorna. Några av dem ville försöka driva produktionen vidare. Man räknar med att det blir en omfattande arbetslöshet efter Bultens varsel. I Hallstahammar räknar man med 10 % arbetslöshet till hösten. Inom de familjer där familjemedlemmar har haft sin utkomst genom arbete på Bulten känner man sig mycket tveksam. Man vet inte om man vågar satsa det som behövs i dag. Breddningen av tjänstesektorn har inte gått så snabbt som man kunde önska. En viss etableringsvilja har nog funnits inom den enskilda sektorn, och vissa företag har tillkommit -- t.ex. juristkontor, skrivbyrå och några specialaffärer. Men det säger sig självt att vad jag här har nämnt inte kan kompensera bortfallet av stora tunga industrier. Till råga på allt har även Hallstahammars kommun under de senaste åren drabbats av två mycket allvarliga bakslag när det gäller statliga arbeten. Hallstahammar, en stor verksamhet, har nu avvecklats praktiskt taget helt och hållet. Endast små delar av restaurangverksamheten finns kvar, och denna kommer att flyttas till sommaren. Verksamheten har alltså flyttats från specialutformade kommunägda lokaler till större och dyrare lokaler i Köping och Västerås. Förutom att verksamheten har blivit dyrare har alltså dessutom arbetsplaster och tillika en mycket viktig utbildningsresurs försvunnit från kommunen. I båda fallen har beslut fattats utan att man har frågat efter kommunens synpunkter. Man har alltså handlat tvärtemot vad man så vackert har uttalat inledningsvis i sin politiska deklaration. I Hallstahammar frågar människor i dag om de kan lita på statens förmåga och vilja att leva upp till egna regionalpolitiska målsättningar när det gäller den egna statliga verksamheten. Efter allt som har hänt har nu i dagarna en utredning presenterats, där en indragning av ridskollärarutbildningen i Strömsholm i Hallstahammars kommun förordas. Av en för oss helt oförståelig anledning kan man tänka sig en flytt till Flyinge. I dagens läge skulle det innebära ytterligare ett dråpslag mot kommunen, där man har byggt ett nytt ridhus. Också det gamla är i bruk. Man har satsat på personal, på dagisverksamhet, på marketenteri, på lärare från gymnasieskolan som undervisar och som -- om ridskolan försvann -- ytterligare skulle minska underlaget för alla dessa människors arbetstillfällen. Sedan har vi också gamla traditioner i det här området. Det har funnits hästar och hästutbildning av olika slag på Strömsholm alltsedan Gustav Vasas dagar. Herr talman! I dagens läge -- med det system som så att säga knäsattes förra våren -- är det nödvändigt att Hallstahammar inplaceras i stödområde 2.

Herr talman! Målet för regionalpolitiken måste vara att skapa miljöer som kan stimulera kreativitet, enskilda initiativ och lokal mobilisering av resurser. Ett gott kulturutbud både stimulerar skaparandan på orten och gör den mer attraktiv att bo i. I glesbygden bor i dag ca 600 000 människor. Trots att många av dagens storstadsmänniskor på olika sätt har anknytning till glesbygdssamhällen finns det väldigt litet av insikt och förståelse för villkoren för vardagslivet i glesbygden. Storstadsperspektivet dominerar alltför mycket bland makthavarna och i massmedia. I storstadsperspektivet präglas glesbygden främst av olika sorters brister -- brister på sådant som utmärker storstaden. På samma sätt som storstaden har kommit att bli normen för samhället, är mannen normen för människan. Det konstaterar Gunilla Bjeren i en skrift om kvinnor i Värmlands glesbygd. Hon skriver vidare att det i alla samhällen är de dominerande som anger tonen, och i det svenska samhället är det medelålders män i medel och överklassen bosatta i storstäderna som är de dominerande. Kvinnor är olika! I den värmländska glesbygden finns kvinnor i alla åldrar, samboende och ensamstående, med eller utan småbarn, tonårsbarn, hemmaboende vuxna barn, frånflyttade barn, kvinnor med släkt på nära håll och kvinnor utan släktförankring i bygden. Här finns jordbrukande kvinnor, kvinnor med heltidsoch deltidsförvärvsarbete, kvinnor sm utför hantverk, vårdar anhöriga, föder upp fasaner och stickar vantar. Mitt i glesbygden finns en skara entreprenörer och eldsjälar som arbetar med egna idéer, egna produkter och avsikter. De här eldsjälarna och entreprenörerna tampas ofta med jantelagen. Nu är jantelagen inte någonting specifikt för värmländsk eller svensk glesbygd, den gäller ofta även för bruksorternas invånare. Ett par oktoberdagar 1987 samlades 50 kvinnor i Sunne i Värmland till ett nordiskt seminarium som blev något av ett avstamp inför det fortsatta engagemanget i att stödja och stimulera glesbygdskvinnornas lokala utvecklingsarbete. Konventionellt utbildade och inriktade rådgivare verkar ha svårt för att uppfatta kvinnliga signaler eller respektera kvinnlig verksamhet. I Värmland går endast 7 % av glesbygdsstödet och 3 % av projektstödet går till kvinnor. Man kan inte nog betona värdet av flera kvinnliga handläggare på myndigheterna. Det är nödvändig med mer aktiva insatser för att förbättra kvinnornas förutsättningar att bo och verka på landsbygden liksom till kvinnligt företagande i stödområdena. Många kvinnoprojekt växer också fram t.ex. projekt Värmlandskvinnor. Tillverkning av livsmedel, textila arbeten, hemslöjd och hantverk är områden där många kvinnor skulle vilja vara verksamma och öppna eget, liksom även inom vård och omsorg. Kvinnor har av tradition stort intresse för det textila området, men kvinnorna behöver stöd och stimulans till försöksverksamheter som på sikt kan ge arbete och försörjningsmöjligheter. En utveckling i rätt riktning har stor betydelse för ökat företagande på landsbygden i framtiden. Jantelagen måste bytas ut mot en betydligt mer positiv jäntelag: Du skall tro att du är något! Du duger till mycket! Du behövs! Herr talman! Det är viktigt med ytterligare ansträngningar för att hitta nya serviceformer för samordnad samhällelig service i glesbygder. Postverket aviserar mycket genomgripande förändringar i sin verksamhet, ett mycket stort antal postkontor kommer att avvecklas. Nu har försök gjorts t.ex. i Noraström i Kramfors kommun att köpa postservice av bank i glesbygd. Men enligt bankinspektionen får inte en bank åta sig att sköta postverksamhet. Däremot har bankinspektionen inga synpunkter på att Posten sköter bankuppdrag. Detta är om något ett exempel på befängda byråkratiska regler, vilka naturligtvis måste avskaffas. Även bilprovningsmonopolet måste avskaffas. Privata verkstäder skulle i stället ges auktorisation till att utföra kontrollbesiktning. Det skulle för Värmlands del möjliggöra för bilägare i Årjäng och Torsby att få kontrollbesiktningen gjord på hemmaplan. Herr talman! I Värmland finns stora sammanhängande glesbygdsområden med sina specifika problem. Men även Värmland i sin helhet befinner sig i dag i en situation som måste betecknas som alarmerande. Värmländsk industri har tappat i konkurrenskraft. Den svenska näringsstrukturen har lett till att många orter i Värmland domineras av ett eller ett fåtal företag. Detta medför en sårbarhet, där orters hela existens hotas vid snabba förändringar på de marknader det på orten dominerande företaget är beroende av. Färskt exempel är Lesjöfors och Regionalpolitiken måste i högre grad än tidigare rikta sig mot mindre företag. Det är i mindre företag som en stor del av de för regionalpolitiken viktiga initiativen kommer att tas. Ett mångsidigt näringsliv medför minskad känslighet för konjunktursvängningar och större möjligheter att lösa medföljandeproblematiken, ett bryåkratiskt ord som ofta betyder att fruarna vill ha jobb! Näringslivets förnyelse måste ske genom att stimulera tillväxten av nya småföretag, men också genom att ta tillvara de företag som redan finns. I Värmland har vi drygt 17 500 småföretag som sysselsätter närmare 50 000 människor. En dynamisk småföretagssektor är viktig för sysselsättningen och den har en avgörande betydelse för möjligheterna att bredda näringslivsstrukturerna i utsatta regioner. På många mindre orter har småföretagen stor betydelse för att skapa en stabil arbetsmarknad och livskraft i bygden. Folkpartiet liberalerna menar att politiken för småföretagsverksamheten hittills inte tagit tillräcklig hänsyn till vad som kännetecknar småföretagen. Förutom skatten på arbetande kapital finns det mängder av lagar och förordningar som bygger på de stora företagens villkor, och de är svåra att överblicka för de mindre företagen. Hantverket har betydelse för både sysselsättning och regionalpolitik. Troligen skulle många fler personer kunna få sin utkomst av hantverket om bara olika myndigheter vore beredda att satsa mera på det området. Många landsbygdsbor, särskilt i glesbygden, är väl förtrogna med hantverkstekniken, vilket är av stort värde för servicen för både bofasta och fritidsboende. I själva verket är hantverkskunnande ofta en förutsättning för en väl fungerande försörjning i glesbygden. Att det levande hantverket är av stort allmänintresse framgår av den stora uppslutningen vid visningar och demonstrationer av hantverk i Många av de åtgärder som är nödvändiga för att stimulera tillkomsten av kreativa miljöer är också viktiga för att motverka arbetslöshet. Närheten till kunskapscentra är nödvändig för att företagsamheten skall kunna rekrytera personal, vidareutbilda den och följa den tekniska utvecklingen. Det är viktigt att färre ungdomar tvingas flytta från Värmland för att få utbildning, därför är högskolan i Karlstad synnerligen viktig. Det är också avgörande för Värmlands framtid att vi får till en ordentlig satsning på infrastrukturen, framför allt vägnätet. Men även järnvägen, där en förlängning av Svealandsbanan till Karlstad skulle betyda oerhört mycket för östra Värmland som region. En satsning på Svealandsbanan Örebro-- Karlstad skulle vara en god regionalpolitisk satsning på en region som kämpar mot neddragningar och allmänna försämringar inom olika områden. Jag anser att det finns goda regionalpolitiska skäl till att lokalisera det föreslagna folkhälsoinstitutet till Värmland. I Värmland finns som ingen annanstans utanför storstäderna både kompetens och utvecklingsmöjligheter för det planerade folkhälsoinstitutet. I Karlstad finns gott om kontorsytor för omedelbar uthyrning, och i Kristinehamn finns möjlighet att skapa ett idylliskt och funktionellt närområde för både verksamhet och boende. Herr talman! Stockholms innerstad är glesbygd om man jämför med Manhattan i New York, Karlstad är glesbygd när man sitter i Stockholm, Torsby är en del av glesbygden när man bor i Karlstad. Befinner man sig i Sysslebäck är Torsby närmast att betrakta som en mindre stad, och från Höljes perspektiv är Sysslebäck riktigt ''tätt'' befolkat. Vad som är glest och vad som är tätt är en fråga om betraktarens perspektiv. Vad som är viktigt är att regionalpolitiken skall öka den enskildes möjligheter att fritt kunna välja arbete och bostadsort. Herr talman! Jag yrkar bifall till samma reservationer som folkpartisterna före mig har gjort.

Herr talman! För ovanlighetens skull skall jag instämma i vad Isa Halvarsson har sagt. Det gäller detta att det finns ingen bättre hembygd än Värmland. Där är vi rörande överens. Det är skillnad på att sitta i en regering, Kjell Ericsson, och att ta regeringsansvaret -- ni måste göra det tillsammans med folkpartiet och moderaterna -- än att vi säger att socialdemokraterna för en politik som överensstämmer med våra idéer mer än moderaternas. Vi har därmed inte sagt att vi skall sätta oss i en regering tillsammans med socialdemokraterna. Det finns en viss skillnad här. Vi får all anledning att återkomma till vårt län längre fram under året och diskutera med varandra olika viktiga insatser som behöver göras för länet. Då kommer väl också de sex socialdemokratiska ledamöterna att delta.
Herr talman! Jag har redovisat vad centern vill med regionalpolitiken. Vi är ett eget parti, och vi för fram den politiken. Vi är ett icke-socialistiskt parti som försöker få en sådan regering. Det blir då alltid förhandlingar och diskussioner. Det känner alla till. Men vi har en samsyn i viktiga frågor som gör att det finns goda förutsättningar att klara av en sådan regeringsbildning. Vi kommer alla gånger att diskutera denna fråga mycket under de kommande månaderna. Många av oss har en samsyn över hur Värmlands problem skall lösas. T.ex. har vi vägarna. Samtliga partier har ganska likartade uppfattningar om vissa vägfrågor. Samma sak gäller järnvägen, flyget och högskolan. Där finns en samsyn i viktiga frågor. Det är väsentligt att påpeka. För att visa denna samsyn vill jag också instämma i att Värmland är den bästa hembygden.